Fru talman! Torsten Lindström har frågat socialminister Berit Andnor vad hon avser att göra för att införa möjligheten att kombinera deltidssjukskrivning med studier. Torsten Lindström har också frågat Berit Andnor vilket av Försäkringskassans förslag som hon ser som mest angeläget att genomföra, hur hon ställer sig till förslagen i CSN:s bilaga samt när ett förslag kommer att presenteras för riksdagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågor om deltidssjukskrivning för studenter. Inledningsvis vill jag lyfta fram att regeringen anser att frågan om deltidssjukskrivning i kombination med studier är viktig och att det är angeläget att arbeta vidare i frågan då regeringen gjort en bedömning att möjligheterna till denna kombination bör kunna förbättras.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 I propositionen anger regeringen att möjligheterna att kombinera deltidssjukskrivning med studier bör förbättras men att den närmare utformningen av bestämmelserna och administrationen av dessa bör övervägas innan ett sådant förslag genomförs. Även kontrollmöjligheterna uppges behöva ses över innan regeringen kan ta ställning.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 Mot bakgrund av detta kan jag i nuläget inte ta ställning till de förslag som presenteras i rapporten eller dess bilaga utan att först ha tagit del av remissinstansernas synpunkter. Ambitionen är att ett förslag ska presenteras för riksdagen så snart som möjligt efter att regeringen tagit ställning till om deltidssjukskrivning och studier kan kombineras på ett mera flexibelt sätt, givet att regeringens bedömning är att detta låter sig göras.
Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Vi lever i allt högre grad i ett kunskapssamhälle. Då gäller det att det finns ett fungerande studiestöd som ger människor tillfälle att lära, vara aktiva och vara delaktiga. Studenterna har också glädjande nog gått från att vara en homogen grupp till att bli en alltmer heterogen grupp. Det finns en stor spridning i hur studenternas livssituation ser ut - unga, äldre; utan barn, med barn; singlar, par; rika, fattiga. Över hälften av studenterna är äldre än 25 år, och många har barn. Det är hög tid att skapa ett system som ger trygghet och möjlighet för alla att studera och utvecklas i kunskapssamhället. Så är det inte i dag. I dag faller alldeles för många mellan stolarna eftersom trygghetssystemen inte är anpassade efter studenterna. Studenter får inte ta del av socialförsäkringssystemen på samma villkor som andra samhällsmedborgare. I dag går det inte att vara sjukskriven på deltid för en student, detta trots att studier i mer begränsad omfattning kan vara den bästa chansen för en student som blivit sjuk att komma tillbaka. Det är rimligt att anta att det för många studenter som drabbas av sjukdom vore en bra lösning att kunna studera på deltid som en del av sin rehabiliteringsprocess. De positiva effekterna för samhället och den enskilde är uppenbara om förutsättningarna för att kombinera studier med sjukskrivning på deltid införs. Så länge man inte gör det förlorar man också möjligheten till omskolning som en del av rehabiliteringen, men också en möjlighet för studenter som drabbas av ohälsa att fortsätta studierna i reducerad takt. Det behövs helt enkelt mjukare gränser mellan systemen så att en student kan komma igen så snart som möjligt. Att passivisera, vilket ett stelbent fasthållande av enbart en heltidssjukskrivning innebär, kan inte vara rätt väg att gå. Frågan om att möjliggöra deltidssjukskrivning för studenter har varit aktuell länge. Kristdemokraterna har upprepade gånger under årens lopp motionerat om detta. I december 2003 presenterades den studiesociala utredning som tog upp dessa frågor, och kravet på möjligheten att kombinera deltidssjukskrivning med deltidsstudier restes av oppositionen både då och redan under föregående mandatperiod. Majoriteten i riksdagen verkar nu vara på väg att svänga. Efter att ha diskuterat den här frågan med olika statsråd måste jag tillstå att Hans Karlssons svar glädjande nog är det mest lovande hittills. Det har tidigare funnits ministrar i hans regering som stått här och påstått att det här inte skulle vara något problem alls. Då är ju Hans Karlssons insikt ett välkommet steg i rätt riktning. Förra året uttalade också riksdagen och underströk vikten av att den här frågan så snart som möjligt får en lösning, inte minst ur rehabiliteringssynpunkt. Riksdagen uttryckte att ett förslag om en regelförändring bör lämnas så snart som möjligt. Detta skedde den 11 maj förra året. Trots detta har ännu inget förslag lagts av regeringen på riksdagens bord. Fru talman! Nästa fråga jag vill ställa till Hans Karlsson gäller bekymret med tidsaspekten. Att det nu låter det som om Hans Karlsson skulle vara positiv är lovande. Men det räcker inte. Den konkreta frågan blir naturligtvis om vi kan räkna med att det här genomförs denna vår, eller kommer frågan även fortsättningsvis att segdras i den socialdemokratiska långbänken, trots att det nu finns ett förslag att följa?
Fru talman! Jag är rädd, Torsten Lindström, att vi kanske inte kommer så väldigt långt i den här frågan i denna debatt. Jag börjar med tidsaspekten, och man måste invänta remissvaren. Det är ändå rimligt. Det kommer att ta en stund för regeringen att fundera igenom vad som behöver göras och i så fall hur man ska göra förändringarna. Behovet av att göra den här förändringen är ganska lättargumenterat. Det tycker jag själv. Jag har fokus på att ta till vara arbetsförmågan, rehabilitera tillbaka. Vi förordar deltidssjukskrivning, och det kommer att i högre grad bli nödvändigt för människor att få mer hjälp att ställa om, gå från ett gammalt arbete, som man kanske inte kan komma tillbaka till, till ett nytt arbete. Det där har jag inga svårigheter att argumentera för. Jag ser fördelarna väldigt tydligt. Det jag däremot är mer osäker på för egen del just nu är om det finns nackdelar. Hur ser i så fall de ut och vad kan man göra för att eliminera eventuella nackdelar? Hur skapar man administrativa system? Hur skapar man kontrollfunktioner som är relevanta när det gäller den studerandestruktur som finns? Det är något annat än en arbetsplats, trots allt. Det där vill jag titta närmare på och tänka igenom. Torsten Lindström har tolkat mig alldeles rätt. Jag har ett positivt anslag i den här frågan. Så är det. Sedan får vi se om vi också kan gå i mål med den så småningom.
Fru talman! Jag hoppas att vi går i mål med den här frågan. Men jag blir faktiskt lite bekymrad. Hans Karlsson uttryckte det väl. Han sade att det kommer att ta en stund för regeringen. Jag undrar om inte det kommer att kunna klassificera sig i tävlingen The understatement of the year . Det är just "en stund" som det har tagit för den socialdemokratiska regeringen att titta på den här frågan, år in och år ut. Det är därför som jag kommer tillbaka till den om och om igen. Den här frågan behöver lösas så att människor får plats i de välfärdssystem som finns, så att människor slipper falla mellan stolarna i de olika systemen. Det har under årens lopp kommit olika svar från olika socialdemokratiska ministrar.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 Där finns det en modell för att hitta en lösning på det här problemet. Då är frågan hur lång den där stunden ytterligare kommer att bli. Hans Karlsson får finna sig i att jag faktiskt befarar att den här frågan kommer att dra ut ännu längre på tiden, att den här långbänken blir ännu längre. Frågan blir onekligen om vi måste vänta på ett regeringsskifte för att den till slut ska kunna lösas ordentligt så att alla människor, också studenterna, får plats i välfärdssystemen. Hans Karlsson får bli lite mer precis och faktiskt också ge ett konkret svar. Tror han att det kommer att bli en lösning nu eller kommer det här att läggas på högen av sådant som ska ske nästa period, därför att den regering som har haft så många år på sig inte har bemödat sig tillräckligt om att lösa problemen när den hade chansen?

Fru talman! Jag vet inte om Torsten Lindström har anledning att klaga på mitt tempo i den här frågan. Vi skriver den 24 januari. Den 30 november kom förslaget. Det är ute på remiss. Före den 31 mars blir det ingenting. Sedan har väl ändå Torsten Lindström respekt för att arbetet måste beredas i Regeringskansliet. Så går det väl alltid till. Det är den stunden som behövs. Men jag har inte här och nu sagt att det kommer ett förslag. Jag säger att jag har väldigt lätt för att se fördelarna, och jag har lust att verkligen göra den här förändringen. Men jag vill bli klar över om det finns skäl att titta på nackdelarna och om de av något skäl skulle överväga fördelarna. Det vill jag återkomma till. Den beredningen kommer vi att ta oss för med. Därmed tror jag att vi har tömt ut det som går att tömma ur den här debatten i dag, så jag får tacka dig för den.
Fru talman! Då fick vi ytterligare lite mer att gå på. Statsrådet har lust. Det lovar också det gott. Samtidigt är Hans Karlsson, som sagt var, en del av det socialdemokratiska kollektiv som utgör regeringsmakten och som haft så många chanser på sig att ta tag i den här frågan. Men man har faktiskt gått från att förneka att problemet finns till att medge att problemet eventuellt finns och att det ska utredas och beredas till att så småningom, härtill nödd och tvungen, höll jag på att säga för att citera biskop Brask, låta en utredning titta på frågan. Nu finns det ett utredningsförslag som ska remissas. Det har tagit tid. Det riskerar att ta ytterligare tid, eftersom vi inte får något riktigt klart besked om det här över huvud taget kommer att åtgärdas om den nuvarande regeringen får fortsätta. Jag ser naturligtvis också risken att det är frestande för Hans Karlsson att i riksdagen i dag uttrycka sig i positiva ordalag och så kanske det inte blir så oerhört mycket mer. Vi har som sagt var väldigt dåliga erfarenheter av den socialdemokratiska regeringen i den här frågan och i en hel del andra studentfrågor. Fru talman! Kristdemokraterna fortsätter sitt engagemang för att frågan ska lösas. Jag hoppas att Hans Karlsson har varit allvarsam med sina ord i dag och att frågan kommer att få en lösning om han sitter kvar. I annat fall kan studenterna vänta sig att frågan kommer att bli löst vid ett förhoppningsvis regeringsskifte under hösten.